Fru ålderspresident! I dag behandlar vi kulturutskottets betänkande om radio och tv i allmänhetens tjänst. I dagens turbulenta och föränderliga tid finns det anledning att reflektera över dels begreppet "radio och tv", dels begreppet "allmänhetens tjänst". Tv har funnits i allmänhetens tjänst sedan 1950, och radio ännu längre. År 1927 infördes en radioavgift och 1943 en bilradioavgift. Det var många gånger den enda mediekanalen för många av landets hushåll och invånare och har bidragit till nationell sammanhållning och gemenskap. Det har gett en gemensam referensram för både nyheter och underhållning, alltifrån Hylands hörna till de nationella och regionala nyhetsprogrammen.Medielandskapet är i dag satt i förändring genom teknik, kritik och statistik. Vi har en teknikutveckling där digitaliseringen gör stora insteg och bidrar till stora förändringar. Vi hör en kritik där många av landets invånare anser att public service-bolag, tidningar och andra medier är stelbenta och vänsterorienterade. Vi ser i statistiken att antalet nyhetsundvikare, alltså de som är ointresserade av att följa dagsnyheter och journalistik, ökar och att alternativa medier ökar.Att vara i allmänhetens tjänst förpliktar. Vi ska alltid vara noga med att sätta sakligheten främst. Det åligger public service-bolagen att vara noga med det. Allmänhetens otjänst oroar. Många kontaktar oss politiker, inte sällan med massiv kritik mot hur medielandskapet fungerar och hur politiska händelser och politisk utveckling rapporteras.Att det skapas olika referensramar inom vårt samhälle, både mellan olika åldersgrupper och mellan infödda och utrikes födda medborgare är ett framtidsproblem. Det är viktigt att värna public services oberoende, saklighet och opartiskhet. Omvärlden oroar och har oroat genom medielagar i bland annat Polen och Ungern som går för långt åt ena hållet när det gäller detaljstyrning. En obalans i åsiktskorridorens bredd oroar kanske på hemmaplan. Balans kommer att vara det enda långsiktiga, det enda vi kan sätta vår tilltro till i framtiden.Sverigedemokraternas mediemotion bygger på eftertanke och folkvilja. Sverige vill skattefinansiering, visar undersökningar av SVT, och Sverigedemokraterna likaså. Men vi är pragmatiska och säger ja till utredning och ja till öppenhet för lika bra eller kanske till och med bättre alternativ.Det är dock viktigt med ett ingångsvärde. Vi vet sedan tidigare att det troligtvis finns en majoritet för någon form av framtida skattealternativ för finansiering av radio och tv.Sverige vill ha en djup nordisk samverkan och Sverigedemokraterna likaså. Public service har gjort mycket och kan göra mer tillsammans inom Norden genom ett uppdrag om fördjupad nordisk public service-samverkan där vi lämnar förslag till de berörda aktörerna, som själva har mandat att utforma vad, var och hur man kan stärka detta på armlängds avstånd. Samtidigt kan det också vara en metod att möta kritik på ett genomtänkt vis. Norden är oss nära - tillsammans är vi starkare och transparenta.Vårda, värna och visa - annars finns risk för annan visa, har jag skrivit. Om vi inte vårdar, värnar och visar det värde som klassisk mediefrihet och public service har är risken att vi förlorar det värdet när en stark opinion vänder sig emot det. Därför är det viktigt att bolagen självkritiskt och självrannsakande inser sitt värde och sitt uppdrag. visar att icke-nyhetskonsumtionen ökar. Risken för ökad ojämlikhet stiger. När det gäller vissa nyhetshändelser har alternativmedierna slagit public service-medierna i antal delningar och rapportering.Jesper Strömbäck hävdar att nyhetsundvikarna i Sverige har ökat från 8 till 17 procent mellan 1986 och 2013. Public service har ett ansvar att själv hitta nycklarna till att förtjäna förtroendet. Då finns ett behov, då finns en attraktion.

Fru ålderspresident! Jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet Radio och tv i allmänhetens tjänstKristdemokraternas reservation gäller radio och tv-avgiften och hur den ska betalas. Det fanns en möjlighet att lösa detta under alliansregeringen, men så blev det inte. Kristdemokraterna ville ändra en gammaldags ordning, men alla var inte med på det trots att Public service-utredningen från september 2012 föreslog att en individuell radio och tv-avgift skulle kunna beräknas utifrån beskattningsbar förvärvsinkomst och inte ha någon koppling till innehav av viss teknisk utrustning.Skatteverket skulle få till uppgift att sköta uppbörden.

Riksdagen vill se en solidariskt finansierad och långsiktigt trygg modell som garanterar fortsatt oberoende för radio och tv i allmänhetens tjänst.Regeringen meddelar i budgetpropositionen för 2016 att den avser att återkomma i frågan. När? Var? Hur?

Public service ska tillhandahålla oberoende och saklig nyhetsförmedling liksom ett brett och högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är också att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters behov och önskemål. När vi från utskottet besökte SVT för inte så länge sedan såg vi att mycket har hänt på detta område.Fru ålderspresident! Den största påverkan på mediemarknaden ligger i den pågående digitaliseringen och globaliseringen. Givetvis ska vi vara noggranna med att som medlem i EU se till att subsidiariteten efterlevs, inte minst på medieområdet. Men ett område är viktigt att harmonisera, som jag ser det, och det är upphovsrätten.Inte sällan blir bilden av upphovsrätten ganska skev. Jag menar att upphovsrätten gör verken fria. Utan upphovsrätt försvinner äganderätten till skyddade verk. Med upphovsrätten följer att verken blir fria att använda för vem som helst, i princip. Poängen är att upphovsmannen, eller kvinnan, får ersättning för sitt skapande.Under många år har konsumenter och upphovspersoner framställts som två grupper med motsatta intressen. Det är långt från verkligheten. De som skapar innehåll och de som tar del av det har samma intresse av en väl fungerande lagstiftning och en transparent bransch. Den som vill göra allting fritt att ladda ned är helt ute och cyklar i cyberrymden.Vi kristdemokrater välkomnar EU-kommissionens förslag till handlingsplan för en mer modern ram för upphovsrätt - en enhetlig, harmoniserad EU-lagstiftning på upphovsrättsområdet. Den ska analyseras och synas, men intentionen är bra och riktig.

Fru ålderspresident! Så har det blivit dags för det årliga motionsbetänkandet om radio och tv i allmänhetens tjänst, eller public service som vi oftast kallar det.Jag vill inledningsvis säga att jag är både stolt och glad över den ganska stora enighet som råder i denna kammare när det gäller betydelsen av public service. Utskottet betonar också i betänkandet vilken betydelse en stark och oberoende radio och tv i allmänhetens tjänst har för det svenska medielandskapet och ytterst för vår demokrati samt hur viktigt det är att public service förblir oberoende och skyddas från påtryckningar i utförandet av sin verksamhet.Fru ålderspresident! Detta är ett viktigt ställningstagande. Händelser i vår omvärld både skrämmer och förfärar, nu senast genom den oroande utvecklingen i Polen. Den nya regeringen där har bland annat antagit en ny medielag med syfte att omvandla de statsägda medierna till nationella kulturinstitut. Det politiska greppet om public service har stärkts. Chefer kan anställas och avskedas av regeringsföreträdare, och den polske kulturministern har hotat med att säga upp samtliga journalister vid public service-bolagen.Reaktionerna har inte uteblivit. Europarådet har vädjat till den polske presidenten att inte godkänna lagen, och EU-kommissionen har inlett en preliminär granskning om huruvida Polen åsidosätter unionens grundläggande värderingar.Mediepolitiken är förvisso nationell, men demokrati och mänskliga rättigheter är universella, och där har vi ett ansvar. Sverige har ett ansvar för att agera genom EU men också i våra direkta kontakter. Cheferna för de tre svenska public service-bolagen har vädjat till regering och riksdag att agera, och det förstår jag. Vad grannländer säger och vad grannländer gör är viktigt. Sverige har dessutom en tung tradition av fria medier och en stark yttrande och tryckfrihet, en tryckfrihet som i år firar 250 år.Public service berör. Public service stör. Och det ska också public service göra. Även i Sverige väcker public service engagemang och debatt, men då - för det mesta - mer kring hur public service kan utvecklas än avvecklas.Vi är nu halvvägs inne i nuvarande sändningstillståndsperiod, och det börjar bli dags att förbereda nästa tillståndsperiod, som ska ta sin början 2020. Att det är just inför sändningstillstånden som den parlamentariska diskussionen om formerna för public service förs är viktigt. Det är genom tillstånden och avstämningen av tillstånden som den politiska prövningen ska göras. Sedan är det upp till bolagen att utföra sin verksamhet inom ramen för dessa tillstånd, utan vare sig påtryckningar eller pekpinnar från politiskt håll.Att en samhällsdebatt förs är däremot helt naturligt. Många har också gett sig in i den debatten. Som ett exempel kan nämnas den public service-kommission som har bildats av sex stora bolag och organisationer inom medieområdet. Syftet är att göra en analys av hur public service fungerar i dag och presentera ett förslag till hur public service borde fungera i framtiden. Jag välkomnar såväl detta som andra initiativ. Debatten om public service behöver många röster. Jag är också övertygad om att såväl status som position för public service stärks av att verksamheten debatteras.Fru ålderspresident! Många av motionerna vi behandlar i dag rör finansieringen av public service. Radio och tv-avgiften - eller tv-licensen, som den ofta heter i folkmun - har länge varit omdiskuterad. Samtidigt är betalningsviljan stor, och det har varit ett väl fungerande system som har tjänat oss väl och som också har borgat för public services oberoende.Med detta sagt står nuvarande finansieringsmodell inför stora utmaningar. Framför allt finns det stora problem när det gäller teknikneutraliteten. I dag betalar den som äger en tv-mottagare avgift, men vad som är ägnat att vara en tv-mottagare blir allt svårare att definiera, särskilt när utsändningar i dag görs i nästan lika hög grad på webben eller genom mobilapplikationer som via traditionell broadcasting. När samtalet om public services finansiering handlar mer om definition av tekniker än om vikten av en fri och oberoende radio och tv riskerar också förtroendet för finansieringen att urholkas.Men det finns också en mer principiell invändning mot dagens sätt att finansiera public service, och det är att radio och tvavgiften i allt högre grad har kommit att betraktas som en betal-tv-avgift, något man betalar för att konsumera de program som Sveriges Television, Utbildningsradion och Sveriges Radio producerar och tillgängliggör. Allt oftare hörs argumentet: Ja, men jag tittar ändå inte på SVT, så varför ska jag betala? I viss mån kan jag känna förståelse för det argumentet, men det måste mötas av att vi tar debatten om vad som faktiskt är public service.En av public services viktigaste uppgifter är att granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna, och denna granskning ska ske utan påtryckning eller styrning från vare sig politiska eller kommersiella krafter. Alla vi som lever i ett öppet och demokratiskt samhälle är betjänta av denna granskning, oavsett om vi själva tittar eller lyssnar på själva programmet där granskningen utförs. Även den som inte upplever att hen konsumerar public service är beroende av att public service finns och fungerar.Fru ålderspresident! Förra året gjorde därför kulturutskottet ett tydligt tillkännagivande i bred enighet om att en blocköverskridande och parlamentariskt sammansatt utredning av radio och tv-avgiften bör komma till stånd i god tidUtskottet lyfter åter detta tillkännagivande och påpekar tydligt att det nu bara är sex månader kvar innan halva tiden för innevarande tillståndsperiod har passerat. Utskottet finner det därför mycket angeläget att regeringen återkommer i frågan och förväntar sig att regeringen snarast gör det.Jag menar, fru ålderspresident, att orden "i god tid" inte nog kan betonas. En stabil och långsiktig finansiering är en av grundpelarna för en oberoende radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är en fråga om såväl legitimitet som förtroende. Från moderat sida har vi därför förespråkat en finansiering via skattsedeln men också betonat att denna finansiering måste utformas på ett sätt som värnar både långsiktighet och fortsatt oberoende. Andra förslag har väckts från andra partier. Dessa är vi givetvis beredda att lyssna till och diskutera. Det kräver dock att regeringen agerar och tar utskottets tillkännagivande på allvar.Fru ålderspresident! Debatten om public service kommer att fortgå, såväl om form som om innehåll. Det är bra och självklart. Som jag tidigare nämnde varken kan eller bör alla debatter föras av politiker i denna kammare - principen om oberoende från det politiska beslutsfattandet är fundamental. Men att det finns åsikter i samhället om huruvida våra public service-företag gör rätt eller fel är naturligt. Det vilar också ett ansvar på bolagen att ta den debatten och att vid sidan om orden "public service" också kunna motivera sin verksamhet utifrån begrepp som "public value" och "public relevance". Det tycker jag också att man gör i dag på ett väldigt bra sätt.Politiskt kommer vi att återkomma till frågan om public service inför att nya sändningstillstånd ska tas fram inför 2020 och också inför att det nu är hög tid för en halvtidsavstämning av nuvarande sändningstillstånd. Vi ser fram emot snara besked från regeringen om formerna för den avstämningen.
Fru ålderspresident! Precis som Olof Lavesson sa nyss känner också jag den oro som man nu kan följa beträffande vad som händer inom public service i några av våra grannländer i Europa. Ett exempel som också Olof uppmärksammade är vad som händer i Polen. Där har regeringen just infört en ny medielag som innebär att regeringen kan kontrollera tillsättningarna av anställda inom public service. Detta innebär en politisk styrning av medierna som absolut inte tillhör en demokrati.Det är regeringspartiet Lag och rättvisa som har drivit fram den nya lagen. Det handlar om att ta kontrollen över innehållet i medierna då regeringspartiet anser att public service ställer för kontroversiella frågor och tar upp tid från deras politiska representanter i tv och radio samt att medierna fylls av "fel" innehåll.Ett annat land är Ungern, där det ungerska regeringspartiet har genomfört liknande förändringar de senaste åren, dock utan att anta nya lagar. Här har man plockat bort anställda inom public service men även chefer och anställda på kulturinstitutioner som har fel bakgrund eller åsikter.För mig som socialdemokrat är detta ett tydligt hot mot demokratin. Just därför är det så viktigt för mig att vi som politiker avhåller oss från att styra innehållet.I dagens betänkande om radio och tv i allmänhetens tjänst kan man läsa att utskottet vill betona just vilken betydelse en stark och oberoende radio och tv i allmänhetens tjänst har för det svenska medielandskapet och ytterst för vår demokrati.

Det är viktigt att man förblir den oberoende part som kan granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna.I dagens betänkande finns det många motioner som tar upp frågan om finansieringsformen för public service. Majoriteten av motionerna handlar faktiskt om det. Här hade vi, som även tidigare talare har lyft fram, under förra riksdagsåret ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en parlamentarisk utredning i god tid före nästa tillståndsperiod, som börjar 2020. Detta ställningstagande står utskottet fortfarande bakom.Fru ålderspresident! Det är lätt att tro att alla riksdagsledamöter i denna riksdag tycker att det är självklart att man i Sverige ska ha en stark, bred och oberoende public service, men så är det inte. När man tittar på motionerna i dagens betänkande ser man att det finns ett tydligt exempel som säger något annat. Det är en motion från sverigedemokraten Martin Kinnunen. Han har skrivit att han tycker att finansieringen ska gå in i statsbudgeten. Den ska som vilken budgetpost som helst regleras årligen, och det ska göras en bedömning. Då uppkommer frågan: Hur oberoende känner man sig då? Vågar man då från public service-bolagen ifrågasätta politikerna, om man vet att man också riskerar att få mindre anslag i budgeten? Han pekar också på att han vill smalna av uppdraget till public service. Public service ska inte göra det som de kommersiella bolagen kan göra. Med andra ord ska public service också där styras utifrån vilket innehåll man ska ha och om det kan finnas någon kommersiell aktör som gör detta i stället. Här i kammaren står Sverigedemokraternas representant Aron Emilsson och talar om att han värnar public service. Men bland hans partikamrater här i riksdagen finns det helt andra tankar. Detta är, fru ålderspresident, viktigt att veta om. Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Fru ålderspresident! Både jag och Gunilla Carlsson tog upp det mycket viktiga tillkännagivande som utskottet gjorde för ett år sedan och som vi nu upprepar. Jag är glad för den enighet som råder kring detta tillkännagivande. Samtidigt är vi mycket noga med att regeringen följer de beslut som fattas i riksdagens kammare och agerar i enlighet med dem. Jag tänker inte säga att regeringen inte avser att göra det. Jag uppfattar ändå att regeringen avser att göra det med tanke på de skrivningar som finns i budgetpropositionen. Det är också hög tid för en halvtidsavstämning av nuvarande sändningstillstånd. Som vi konstaterade närmar vi oss nu verkligen tidpunkten då halva tiden har gått.
Fru ålderspresident! Jag är också glad över att vi har en gemensam syn på vikten av en fri och oberoende public service. Men vi har också ett tillkännagivande när det gäller finansieringsfrågan. Det gjordes bland annat utifrån att det för några år sedan kom en förvaltningsdom. Där pekades det på att den lagstiftning som vi hade och som vi trodde var teknikneutral, det vill säga att det inte skulle spela någon roll om man tittade på tv via sin padda, telefon eller vanliga tv, inte visade sig fungera på det sätt som vi trodde. Då var jag en av dem som också ville att vi skulle se vidare på denna fråga. Olof Lavesson frågade när halvtidsavstämningen kommer att göras och vad jag bedömer som god tid. Det är alltid svårt att säga exakt. Vi har kommit överens om att säga att det ska vara i god tid inför nästa sändningstillstånd 2020. Det är ändå ganska många år kvar till det nya sändningstillståndet. Jag vet inte exakt hur många år innan som det ska göras. Men vi har två tillkännagivanden till regeringen, och jag förutsätter att regeringen kommer att ta tag i denna fråga relativt snart.
Fru ålderspresident! Jag tackar Gunilla Carlsson för att hon utvecklade anledningen till tillkännagivandet. Det uppskattas. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Radio och tv i allmänhetens tjänstDå kan man fundera på hur lång tid det ska behöva ta. Ingenting har hänt tolv månader senare. Därför lyfter vi fram detta tillkännagivande igen i betänkandet. Då kan jag tycka att en viss tidsram redan har passerats. Dessutom påpekar utskottet i betänkandet att det bara är sex månader kvar innan halva tiden har gått. Ska vi hitta en långsiktighet där vi kommer överens om bra förutsättningar för public services finansiering framöver skulle jag vilja säga, om jag får hjälpa Gunilla Carlsson med definitionen, att det som är i god tid kommer att ha passerats om vi ska stå här många gånger till och ställa denna fråga. Jag kan lova Gunilla Carlsson att vi kommer att följa upp detta tillkännagivande liksom alla andra. Vi förväntar oss både att regeringen agerar och att den gör det med det snaraste och inom kort.Jag upprepar därför frågorna. När kommer vi att få se en halvtidsavstämning? Jag vill fråga om något som kanske är ännu viktigare med tanke på den ändrade mediesituationen och det ändrade medieklimatet. Vad kommer halvtidsavstämningen att omfatta, och vad anser Socialdemokraterna att halvtidsavstämningen bör omfatta?
Fru ålderspresident! Egentligen säger väl ordet halvtidsavstämning att det är i halvtid som det ska ske. Det brukar vara så, i alla fall i sportsammanhang. Men även i detta fall ska det väl ske när halva tiden har gått, och då är det i en ganska snar framtid. Jag förutsätter därför att man kommer att göra det ganska snart. Sedan är frågan vad man ska titta på. Just nu pågår Medieutredningen. Den har också fått i uppdrag att se över vilka frågeställningar som man behöver ha inför nästa sändningstillstånd. Vad behöver man titta på i Public service-utredningen? Kanske är det någon fråga där som man ska ha med även i halvtidsavstämningen. När det gäller det beslut som fattades i samband med sändningstillståndet förra gången kan man titta på vad som har uppnåtts och inte uppnåtts. Det är detta som själva avstämningen handlar om. Det är alltså dessa frågeställningar som jag ser. Vad är i god tid? När vi gör ett tillkännagivande här i Sveriges riksdag tycker vi väl alltid att det ska åtgärdas direkt. Både jag och Olof Lavesson vet att vi ibland har tillkännagivanden som har hängt med under ganska lång tid. Jag förutsätter att vi i denna fråga inte kommer att behöva göra många tillkännagivanden, kanske inte ens ett enda tillkännagivande till, utan att man inom detta år kommer att titta på denna fråga.
Fru ålderspresident! Jag började mitt inledningsanförande med att lyfta fram vår omvärld och den problematik som finns med Polens och Ungerns förändrade medielagar och det tillkännagivande som utskottet gjorde om en ny utredning om framtida finansiering och så vidare. Det är skönt någonstans att vi har en enighet om dessa två viktiga mediefrågor. Det finns också anledning att tydliggöra vad Sverigedemokraternas uppfattning om finansieringen är. Det har vi uttryckt i vår reservation. Men för alla andra som följer debatten ska jag säga följande. Sverigedemokraternas uppfattning är, för tydlighetens skull, inte att knyta en framtida skattefinansiering direkt till statsbudgeten. Det kan vara viktigt att förtydliga. Vad enskilda ledamöter motionerar om i enskilda motioner är ingenting som vi som parti styr över. Men jag vet att både Martin Kinnunen och andra tidigare ledamöter, däribland borgerliga ledamöter, har motionerat om att både snäva in uppdraget och knyta finansieringen mer direkt till statsbudgeten. I detta anförande instämde Sara-Lena Bjälkö .
Fru ålderspresident! Jag ville tydligt peka på att även om det finns en reservation från Sverigedemokraterna i avgiftsfrågan ska man vara medveten om att det finns ledamöter som representerar Sverigedemokraterna i kammaren som ser på public service på ett annat sätt än vad vi ger uttryck för i betänkandet. Det kanske hade spelat en roll om ledamoten som har skrivit motionen hade varit er representant i kulturutskottet. Det vet vi inte, men det kan ha en betydelse.Jag tycker absolut att vi ska vara medvetna om problemen, inte minst vad gäller finansieringsfrågan. Det är därför alla partier i utskottet gör ett tydligt tillkännagivande.Vi vet också att under förra mandatperioden var frågan med i den public service-utredning som gjordes inför det nya sändningstillståndet. Den förra regeringen valde att inte ändra på finansieringsmodellen. Finansminister Anders Borg undrade varför en finansieringsmodell som faktiskt fungerar ska ändras.Vi måste återigen titta på modellen. För mig som socialdemokrat är det otroligt viktigt att hitta en modell som gör att det fortfarande finns en fri och oberoende public service. Om det går att hitta en modell som gör att det även i fortsättningen finns en fri och oberoende public service är jag absolut beredd att ändra modellen. Om jag redan hade låst mig fast vid exakt hur modellen ska se ut hade jag inte varit beredd att säga att det ska ske en utredning. Det får utredningen titta över.
Fru ålderspresident! Jag tänker lämna de hypotetiska resonemangen därhän. Det är ett faktum att nuvarande finansieringsmodell inte fungerar optimalt. Därför finns också utskottets tillkännagivande om att mer omfattande än tidigare utreda frågan på nytt.Sverigedemokraterna har efterlyst vilka nya grepp regeringspartierna och allianspartierna vill ta. Föregående public service-utredning tog bland annat upp finansieringen, som Gunilla Carlsson mycket riktigt påpekade.Vad lägger Socialdemokraterna i begreppet solidarisk finansiering av public service, som ändå skrevs in i det nya tillkännagivandet? Det andas någonstans att ett licenssystem inte är långsiktigt hållbart utan man vill i förlängningen se någon form av gemensam skattelösning.Public service har under hösten och året som gått kritiserats kraftigt av ett antal olika debattörer och medieprofiler inte minst från ett flertal politiska kulörer. Det är sällan sverigedemokrater men många gånger borgerliga kulörer och till och med vänsterorienterade kulörer. De frågar sig om det är rimligt att public service framför åsikter på nyhetsplats. Är det rimligt att inte titta på varför public service-bolag i grannländer inte lika ofta möter den kritik som public service kan möta i Sverige? Det här är viktiga frågor.Någonstans är det vårt uppdrag som politiker och förtroendevalda att fånga upp den typen av frågor men mycket riktigt samtidigt inte gå in i detalj och styra och ställa hur frågorna ska hanteras. Vi måste förstå fenomenet, vi måste förstå frustrationen och vi måste förstå den kritikstorm som finns. Om vi inte hanterar den på ett klokt, vist och genomtänkt sätt med rätt verktyg i kammaren får vi en situation där det glappar mellan förtroendevalda och public service och landets invånare i övrigt.
Fru ålderspresident! Det är intressant att Aron Emilsson viftar bort frågan och säger att den är hypotetisk. För mig är det mycket viktigt att ha en fri och oberoende public service. Det är klart att jag blir orolig när jag ser att motioner väcks i riksdagen om att strama åt public service och att börja styra den på ett helt annat sätt än vad jag står upp för och tycker att vi ska göra.Aron Emilsson lyfter fram ifrågasättandet av public service. Det är bra att man vågar ifrågasätta. Då blir det än viktigare att se till att ha det armslånga avståndet mellan oss som beslutsfattare och det som är public service-bolagen.Public service-bolagens verksamhet har ett stort förtroende bland svenska folket. Sveriges Radio toppar förtroendelistan. Det ska vi vara stolta över, och vi ska se till att det är så även fortsättningsvis.Sedan ställde Aron Emilsson frågan om vad jag tolkar in i begreppet solidarisk finansieringsmodell. Det är klart att det inte är solidariskt om man tar del av public service men inte är med och finansierar den. Det var också därför det gjordes en förändring i lagstiftningen, som innebär att när tekniken utvecklas ska man ändå vara med och finansiera via sin radio och tv-avgift - även om man tittar på sin platta eller i telefonen. Nu var inte den lagstiftningen så stark som vi trodde. Det är också en fråga för utredningen att se på om den lagstiftningen behöver ses över. Det får utredningen titta på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Radio och tv i allmänhetens tjänstFru ålderspresident! För att demokratin ska fungera räcker det inte med fria allmänna val, en konstitution som skiljer mellan den lagstiftande makten och den exekutiva makten samt ett rättssamhälle där vi alla är lika inför lagen. Vi behöver också fria och oberoende nyhetsredaktioner. Annars finns ingen möjlighet för medborgarna att göra initierade val, och annars skulle risken för maktmissbruk och korruption öka. Den fria pressen och oberoende public service är hörnpelare för vår demokrati.Däremot välkomnar jag, precis som Olof Lavesson, att debatten om public services innehåll förs på många andra arenor. Precis som Olof Lavesson och Gunilla Carlsson är jag också orolig över situationen i Polen och i en del andra länder. Utvecklingen där förskräcker. Det är viktigt att EU visar kraft mot den typen av utveckling. Annars riskerar EU att utvecklas till en union som inte består av fullt ut demokratiska stater utan något helt annat.Vi måste vara helt på det klara i debatten att utvecklingen i Polen inte är fjärran Sverige. Det är en utveckling som också kan ske i Sverige. Vi ser samma tendenser här i samma typ av politiska strömningar. Sverigedemokraternas omedelbara reaktion på händelserna i Polen var att man förstod den polska regeringens agerande. Man menade att det på något sätt skulle vara samma problem med public service i Sverige som den polska regeringen tycker sig ha i Polen. Sverigedemokraternas ursprungliga reaktion var att man förstod hur Polens regering agerade.Jag hade därför hoppats att Aron Emilsson skulle ta avstånd från det synsättet i sitt anförande, men det gör inte Aron Emilsson. Han pratar i termer om att det finns en obalans i åsiktskorridorerna i Sveriges Televisions nyhetsinslag. Vad menar Aron Emilsson med obalans i åsiktskorridorerna?Aron Emilsson framställer ett förtäckt hot om att vi ska ändra oss. Annars kommer de att göra det. Aron Emilsson pratar om att det finns ett allt större missnöje med hur public service agerar, men som Gunilla Carlsson framhåller har Sveriges Radio och Sveriges Television fortfarande höga förtroendesiffror. Det finns ingen tendens till att de minskar.Låt oss gå vidare och titta på Sverigedemokraternas reservation. Man vänder sig mot Sveriges Televisions mångfaldsambition. Man pratar om att man vill se en ökad fokusering på ett gemensamt samhällssystem, språk och kultur. Man menar att det skulle minska risken för en snäv nyhetsbevakning. Det är naturligtvis en logisk orimlighet.Liksom Gunilla Carlsson vill jag peka på en motion som vi har behandlat i det här betänkandet där Sverigedemokraterna helt vill gå in och styra public service. De pratar i termer som att public service inte ska ägna sig åt verksamhet som kommersiella aktörer kan göra. Jag kan konstatera att med den logik som anförs i Sverigedemokraternas motion skulle inte Sveriges Television kunna fortsätta med sina nyheter.Absolut längst tycker jag ändå att Angelika Bengtsson går när vi i Medieutredningens referensgrupp har diskussioner och Angelika Bengtsson ifrågasätter att Sveriges Television rekryterar personer som har bakgrund i, som hon säger, politiskt färgade tidningar som Upsala Nya Tidning och Aftonbladet. Hon menar att det skulle införas någon sorts karenstid innan en journalist kan rekryteras från en dagstidning till public service. Det skulle ju totalt minska public services möjlighet att rekrytera erfarna journalister.Med den här typen av politiska strömningar är det faktiskt hög tid att vi börjar diskutera hur vi kan vaccinera public services oberoende för framtiden. Det kanske är hög tid att diskutera ett grundlagsskydd för public services oberoende, så att det åtminstone behövs ett riksdagsval före den typen av maktövertagande som vi har sett i Polen och som vi kan komma att se i Sverige framöver.Även frågan om public services finansiering hänger naturligtvis starkt samman med oberoendet. Ett finansiellt beroende är också allvarligt.

Fru ålderspresident! Niclas Malmberg från Miljöpartiet kan ha något svårt att hålla sig till sanningen ibland. För att påminna vill jag säga att bland det första jag lyfte fram i mitt anförande var att omvärlden oroar, däribland Polens och Ungerns nya medielagar. Jag vet inte riktigt hur det kan missförstås.Bland annat jag lyfte fram var att det finns en problematik med en obalans inom mediesektorn.

Men i medielandskapet generellt sett finns det en problematik i detta.Sedan vet jag inte hur Malmberg resonerar när han säger att jag skulle ha uttryckt något slags förtäckt varning om inte public service skärper sig. Det vet jag inte att jag ens uttryckte. Däremot tryckte jag flera gånger på att public service är en oerhört viktig institution, aktör och idé i det demokratiska samhället och samtalet och att vi behöver armlängds avstånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Radio och tv i allmänhetens tjänstNär vi tittar på de anmälningar som görs till Granskningsnämnden ser vi att det naturligtvis görs vissa snedsteg, att man har hamnat snett. Det finns exempel där man har gjort avsteg från objektiviteten. Men det är oerhört få ärenden som kommer till ett fällande. I den absoluta merparten av granskningsärendena kan Granskningsnämnden konstatera att Sveriges Television och Sveriges Radio har agerat på ett objektivt sätt. Hur kan då Aron Emilsson säga att det finns en obalans i åsiktskorridorerna när det är i försvinnande få fall som man på något sätt har agerat felaktigt från public services sida?I reservationen pratar ni om att ni ogillar Sveriges Televisions mångfaldsambition. Ni vill se en ökad fokusering på ett gemensamt samhällssystem, ett gemensamt språk och en gemensam kultur. På vilket sätt skulle det minska risken för en snäv nyhetsbevakning?
Fru ålderspresident! Vi kan börja med den obalans som forskare som Kent Asp har uttryckt kring att en övervägande del av journalister har en tydlig politisk bakgrund och markering. Och så är det naturligtvis och ska så få vara i ett fritt demokratiskt samhälle. Men det är ändå ett faktum som måste förstås när det gäller hur nyheter publiceras, väljs ut, vad som skuggas, vad som väljs. Det är en grundläggande princip inom journalistiken, inom medier och inom en rad andra områden, vet vi som tidigare har studerat källkritik och liknande, att man väljer ut och väljer bort och att det kan ha påverkan. Sedan ska naturligtvis alla ha rätt att ha sin politiska åsikt, men man måste förstå faktumet. Det här har konstaterats i vetenskapliga rapporter, så det är ingenting som Sverigedemokraterna hittar på.Anledningen till att det inte blir särskilt många fällningar i Granskningsnämnden har mycket att göra med vad public service-bolagen själva har uttryckt, däribland Sveriges Television, nämligen att man måste börja arbeta med programetiken tidigare. Man har etiska råd och ett programetikarbete som börjar långt innan anmälningar ska behöva komma till Granskningsnämnden. Det är något som bolagen själva får ta till sig och arbeta med. Diskussionen om hur det ska ske tänker inte jag som förtroendevald och politiker, som inte ska lägga mig i detta, fördjupa mig i.Nej, Niclas Malmberg, jag tror inte att etnisk kvotering och mångfaldskvotering av olika slag, oavsett om det handlar om att spegla alla typer av sexuell läggning eller alla typer av etniciteter, är ett verktyg för att spegla åsiktsmångfald i samhället. Jag tror inte att det är särskilt konstruktivt. Det kan säkert ha många fördelar. Men jag tror snarare på att man kan ta intryck genom både omvärldsanalys och idéutveckling i hur vi, som till exempel program som Debatt
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Radio och tv i allmänhetens tjänstFru ålderspresident! Jag tycker att det är häpnadsväckande att Aron Emilsson som svar på min fråga hänvisar till en undersökning om journalisters partitillhörighet. Den frågan har inte med saken att göra. En professionell journalist agerar ju inte utifrån sin partitillhörighet utan försöker agera så objektivt som det bara är möjligt. Jag skulle tro att det ofta snarare är tvärtom, att man utifrån medvetenheten om sin egen partitillhörighet är noggrann med att inte på något sätt prioritera eller lyfta fram det parti som man själv sympatiserar med utan anstränger sig för att vara objektiv.Vad journalister har för partitillhörighet har ingenting att göra med hur objektivt en nyhetsredaktion agerar. Och vi kan absolut inte driva det till att det ska ske en registrering av journalisters partitillhörighet vid anställning av journalister på nyhetsredaktioner inom public service. Ändå är det ditåt Sverigedemokraterna pekar när de säger att en person som har en bakgrund på en politiskt färgad tidning inte ska vara anställbar inom public service. Jag tycker att det är ett fruktansvärt ingrepp i public services oberoende. Självklart måste public service kunna anställa de journalister som man själv menar är bäst och som kan göra ett bra jobb.Jag vill också påminna Sverigedemokraterna om att politiskt färgade tidningar inte är liktydigt med politiskt färgade redaktioner. En nyhetsredaktion försöker alltid att agera professionellt utan att ta politisk hänsyn. Att tidningen sedan har en politisk färg är en helt annan sak.
Fru ålderspresident! En betydande förändring de senaste åren är att andelen nyhetsundvikare har ökat från 8 procent till 17 procent mellan 1986 och 2013. Med stor sannolikhet är siffran ännu högre i dag. Det handlar om personer som undviker traditionella nyhetsmedier.Det här riskerar att skapa en stor kunskapsklyfta. Dessutom finns en tendens att medierna blir smalare och att man som nyhetskonsument vänder sig till medier som bara bekräftar den egna världsbilden. Båda dessa tendenser gör det demokratiska samtalet svårare att föra. Det går inte att på samma sätt som tidigare utgå ifrån att det finns en bred baskunskap om samhället som grund för det demokratiska samtalet.Med detta kommer också ett allt större behov av förståelse av källkritik. Public service spelar en stor roll för speglingen av hela landet. Den behövs sida vid sida med de privata aktörerna för att ha en mångfald av perspektiv. Centerpartiet värnar en stark public service med en mångfald av olika programtyper.Om uppdraget för public service skulle snävas av och public service-bolagen enbart skulle tillåtas att sända smala program som andra aktörer på mediemarknaden inte sände, då skulle folkligheten falla bort. Färre skulle sannolikt ta del av utbudet, och då skulle också folkbildningsfunktionen minska.Många kommersiella medier tar ett stort ansvar för granskningen av makten och det demokratiska samtalet i stort. Den nya världen med digitala medier gör också att tillgången på information och journalistik från olika källor blir enorm. Det här är oerhört berikande. Samtidigt är det tyvärr på stora delar av mediemarknaden svårt att få lönsamhet i fördjupande journalistik. Det är ett problem, och villkoren för medier i stort behöver följas noga. Mångfalden måste värnas.Det är i detta sammanhang betydelsefullt att också värna den public service-verksamhet som finns med sitt breda uppdrag. Den skapar en grund för den granskande journalistik som är av största vikt i vårt samhälle. Det finns också en bred uppslutning i samhället kring idén om behovet av radio och tv i samhällets tjänst, oberoende av såväl politiken som marknaden.Fru ålderspresident! En finansiering som är stabil och förutsägbar över tiden är grunden för oberoende radio och tv. Det finns en hög betalningsvilja för tv-avgiften som den ser ut i dag, men även kritik mot den nuvarande modellen. Olof Lavesson och Roland Utbult tog i sina anföranden upp finansieringen av public service. Jag vill bara instämma i att det viktiga nu är att regeringen tillsätter den utredning av radio och tv-avgiften som riksdagen genom ett tillkännagivande tagit beslut om. Utredningen måste tillsättas snabbt. Redan nu är det egentligen för sent, om man ska kunna göra utredningen på ett bra sätt inför nästa tillståndsperiod.En förändring av tv-avgiften är något jag och Centerpartiet länge propagerat för. Det är i ett längre perspektiv inte hållbart att koppla tv-avgiften till hushållet och eventuellt innehav av en tv-mottagare när mottagningsapparaten kan vara tv:n i vardagsrummet men lika gärna datorn på jobbet eller varför inte mobiltelefonen.Att i stället finansiera public service via skatten, som ibland tas upp i debatten, har också sina komplikationer. Det finns en tydlig risk att oberoendet för public service undermineras om anslaget bestäms politiskt i den ordinarie statsbudgeten.Ett alternativ kan i stället vara att man tar ut en public service-avgift - vi kan också kalla det en medieavgift - av alla skattebetalare, som man gör med till exempel begravningsavgiften, oavsett människors medlemskap i Svenska kyrkan, utan några liknelser i övrigt. Med det förslaget skulle vi alltså betala för vår gemensamma public service via en public service-avgift, lika för alla oberoende av inkomst.Fru ålderspresident! Vi har också att behandla en motion om möjligheten för invånarna på Åland att ta del av hela utbudet på SVT Play. Man kan kanske fråga sig varför det är så viktigt att just ålänningarna ska kunna ta del av hela SVT:s utbud och inte bara de vanliga tv-sändningarna. Jag skulle vilja ge en kort historisk tillbakablick.Åland är ett självstyrt enspråkigt svenskt landskap i Finland, faktiskt det enda enspråkiga landskapet i hela Finland. Så länge man vet har ålänningarna talat svenska och haft en kultur som varit snarlik den svenska kulturen. År 1917 utropade sig Finland till en självständig republik. Ålands tillhörighet skapade då en debatt som slutade med att Nationernas förbund 1921 beslöt om en kompromiss, där Finland fick suveränitet över Ålandsöarnas befolkning men måste förbinda sig att garantera Ålands befolkning dess svenska språk, kultur och lokala sedvänjor samt ett självstyrelsesystem som Finland erbjudit Åland redan 1920. Beslutet kompletterades sedan med ett avtal mellan Finland och Sverige om hur garantierna skulle förverkligas.Sverige har genom åren infriat sin del av avtalet genom att bland annat se till att ålänningarna haft tillgång till Sveriges Televisions och Sveriges Radios utbud. Man byggde till och med speciella tv-master under 50-talet och 60-talet för att kunna sända svensk television och radio över till Åland.Under de senaste åren har dock utbudet från våra public service-företag kompletterats med sändningar av extramaterial och annat via internet. Problemet är då att mycket av materialet som sänds via internet av upphovsrättsliga orsaker inte kan ses utanför Sveriges gränser, vilket gör att ålänningarna inte kan ta del av detta material. En ytterligare komplikation för Ålands befolkning är att möjligheten att ta del av sportsändningar från större idrottsevenemang på svenska, som OS och VM, begränsas av att kommersiella kanaler har tagit över sändningsrättigheterna för flera av dessa evenemang och att de då bara får sända dessa till tittare i Sverige.Det är alltså upphovsrättsliga knutar som hindrar den som är på Åland från att ta del av sändningar och material från Sveriges Television och Sveriges Radio via internet liksom sportsändningar från andra medieaktörer. Jag förutsätter att regeringen är medveten om detta och driver frågan, inte minst på EU-nivå. Jag har själv tagit upp frågan vid flera tillfällen.Fru ålderspresident! Speciallösningar för Åland borde gå att hitta, inte minst vad gäller tillgång till material på nätet, bland annat då Åland har egna ip-nummer och en egen domän: ax. Men i förlängningen handlar egentligen inte denna fråga enbart om Åland, utan om gränstrakter där språkliga och kulturella områden går över länders gränser - i hela Europa.

Fru ålderspresident! Vill du ha en snigel på ögat?Ta det nu inte personligt! Vissa av oss här inne kommer ihåg den gamla sloganen från Radiotjänsts rätt så uppmärksammade kampanj från 1994. Syftet var att öka den då väldigt låga och skakiga betalningsgraden för radio och tv-licensen. Även om kampanjen i sig är minnesvärd kvarstår grundproblemet. Betalningsviljan varierar över tid och beroende på vem man är. Att finna en varaktig finansieringsmodell som garanterar både oberoende och opartiskhet för public service och en stabil finansiering är grundläggande och viktigt. Vi liberaler, vi i Alliansen och vi i riksdagen är eniga när vi menar att det är dags att avskaffa det nuvarande systemet och ersätta det med något nytt. Vi kan naturligtvis ha olika nyanser i vad vi menar med "något", men vi är överens om att vi behöver ett nytt system i och med det tillkännagivande som kom förra året.Fru ålderspresident! Utvecklingen har gått snabbt framåt. I dag kan man, precis som föregående talare har påpekat, se på tv bland annat genom smartphone, läsplatta och dator. För inte så hemskt länge sedan befann vi oss i ett oklart rättsläge om vilka mottagare som egentligen var licenspliktiga. Debattens vågor om detta gick höga. Mot bakgrund av den snabba teknikutveckling som vi ser är det inte orimligt att tro att vi snart hamnar där igen om vi inte gör någonting.Samtidigt blir public service-medierna dag för dag allt viktigare för det gemensamma samtalet i samhälleligt viktiga demokratiska frågor. I en allt snabbare värld behöver vi också ett långsamt public service som med eftertanke granskar verkligheten. Det finns även en inte helt obefogad oro att ett system där avgiften tas in via skattsedeln på sikt skulle kunna hota oberoendet för public service. Här gäller det alltså, precis som Per Lodenius lyfte fram, att balansera på eggen för att hitta ett system där oberoendet garanteras och där inte klåfingriga finansministrar - oberoende av färg - varje år kan göra ändringar. Det vore förödande.För oss i Liberalerna är oberoendet centralt. Det är av yttersta vikt att detta verkligen är en avgift och inte en skatt. Nivån på avgiften ska gälla för en lång period och inte påverkas av beslut här i denna kammare. Public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag och sträva efter kvalitet och relevans. Allt detta är givet.Fru ålderspresident! För oss i Liberalerna och för oss gemensamt här inne är det viktigt att finansieringen av public service ska vara teknikoberoende och ge public service-medierna ett skydd från kortsiktiga politiska beslut. Detta är riksdagens åsikt och beslut sammanfattat i det tillkännagivande till regeringen som gjordes för knappt ett år sedan. - pröva, analysera och ta fram ett nytt förslag för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är dags att vi inför en modernare, mer ändamålsenlig och politiskt oberoende lösning. Liberalerna och Alliansen anser att utredningen bör tillsättas skyndsamt. "Skyndsamt" känns i det här fallet snart som "i går". Om regeringen ska följa tillkännagivandet är det viktigt att en så här stor utredning får tid på sig. Det är bara två och ett halvt år kvar till dess att den måste ut på en remissrunda.Med respekt för riksdagens beslut och för de instrument som rikets högsta beslutande organ äger menar vi, fru ålderspresident, att vi väntar på att regeringen ska agera.